Herr talman! Folkbildningsarbetets starka expansion under de senaste årtiondena har sin förklaring i en växande insikt om hur stora behoven är. Särskilt viktigt är det att man i ett välfärdssamhälle söker brygga över klyftorna mellan dem som haft förmånen att få del av mycken utbildning och de stora grupper som av olika skäl inte tidigare berörts av den snabba utveckling som ägt rum på utbildningens område. Det är vad som skett under 1960 och 1970-talen. Folkrörelsernas målmedvetna engagemang i folkbildningsarbetet har varit en förutsättning för den tillväxt som ägt rum. Det är därför med stor tillfredsställelse jag noterar utskottets enhälliga uppslutning bakom den markering som jag i propositionen gjort av värdet av studieförbundens och därmed folkbildningsarbetets förankring i folkrörelserna och deras värderingar. Om folkrörelsernas satsning på folkbildningsarbetet alltså är den ena förklaringen till verksamhetens expansion, så är den breda politiska uppslutningen kring stödet till folkbildningen den andra. Riksdagen, landstingen och kommunerna har tillsammans gjort det möjligt för studieförbunden att erbjuda studiecirklar till priser som i stort sett undanröjt de ekonomiska hindren för människor att delta. Därför utlöste beskedet under fjolåret om att besparingar måste göras också på anslaget till studieförbundens verksamhet naturligt nog irritation och oro. Det talades på sina håll om dråpslag mot folkbildningen. Jag har tidigare i något sammanhang sagt att det fanns kraftiga övertoner i den kritik som riktades mot regeringen för besparingsförslagen. Också de förslag som riksdagen i dag skall ta ställning till fick, åtminstone i inledningsskedet, del av denna kritik. Delvis berodde det kanske på att vi vid närmare eftertanke och prövning fann det lämpligt att genomföra besparingarna samtidigt som det nya bidragssystemet introducerades. Det är också vad som nu sker. Mot den här bakgrunden är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att praktiskt taget total enighet nu föreligger i ett par av de allra viktigaste avseenden som riksdagsbeslutet i dag gäller. Denna glädjande enighet gäller för det första vad som i propositionen sägs om folkbildningens mål och uppgifter. Det är mycket betydande förändringar som genomförts på utbildningens område sedan riksdagen senast, år 1963, hade att ta ställning till en folkbildningsproposition. Folkbildningens mål och uppgifter är i allt väsentligt desamma nu och för de år som ligger framför som de varit de viktiga åren på 1960 och 1970-talet. Också när det gäller de särskilda markeringar som jag gjort om studieförbundens frihet och rätten till profilering av verksamheten i enlighet med studieförbundens och medlemsorganisationernas värderingar föreligger en fullständig enighet. Jag är personligen särskilt glad över att det visat sig möjligt att få bred uppslutning kring de förslag som syftar till att befästa studiecirkelns karaktär av en kamratkrets för gemensamma studier. Nära samband härmed har de förslag som är avsedda att bevara cirkelledarskapets karaktär av förtroendeuppdrag som skall fullgöras i huvudsak på ideell basis. Självfallet står de förslagen inte i motsats till insikten om att det för vissa delar av cirkelverksamheten alltjämt finns behov av cirkelledare med betydande ämneskunskaper och som har ledarskapet som yrke. Enigheten gäller för det andra det schablonsystem för bidraget till cirkelverksamheten som föreslås. Ett av huvudsyftena med denna konstruktion är att befria studieförbunden från en del av den administration som successivt byggts upp och som varit nödvändig i ett system där bidraget skulle utgöra en viss procent av havda kostnader. Schablonbidraget möjliggör också — och det är inte mindre viktigt — en friare användning av de medel som staten ställer till förfogande. Både i cirkelverksamheten och i den utvidgade kulturverksamhet i folkbildningen som det nya bidraget nu möjliggör är det viktigt att bidragen verkar så lite styrande som möjligt. Det har också varit en strävan att inte ställa upp onödiga hinder för sådan verksamhet som står i överensstämmelse med folkbildningens grundläggande mål eller att kräva en mer omfattande redovisning än vad som är oundgängligen nödvändig. Jag vill här för klarhetens skull peka på ett par exempel där denna grundinställning enligt min mening bör vara bestämmande och får tydliga positiva konsekvenser. Det finns i nuvarande bestämmelser särskilda regler för musikcirklar. En strävan i propositionen är att onödiggöra alla dispenser. Men skulle reglerna för musikcirklarna bringas till fullständig överensstämmelse med de regler som gäller för andra cirklar, skulle man få lov att bortse från de speciella förhållanden som framkallat särbestämmelserna. Dessa bör därför fortsätta att gälla som hittills. Ett annat exempel är tillämpningen av den regel om högst 75 96 i bidrag till projekt i kulturverksamheten som föreslås och som utskottet anslutit sig till. Det bör normalt vara tillräckligt att man redovisar totalsummorna för samtliga kulturprojekt inom en studieförbundsavdelning och kan visa att bidraget för dessa inte uppgår till mer än 75 96. Detta är bara ett par exempel på den grundinställning som kommer till klara uttryck i propositionen och som utskottet gett sin anslutning till genom att tillstyrka de förslag som avser redovisning och kontroll. Jag vill gärna sluta med att peka på hur riksdagens anslutning till propositionen är en tydlig markering inte bara av ökad frihet för studieförbunden att själva träffa avgörandena om verksamhetens inriktning och tyngdpunkter. Den innebär samtidigt ett väsentligt ökat ansvar. Det är inte riksdagen — och inte heller landstingen eller kommunerna — som skall bestämma och ta ansvaret för om den ena eller den andra verksamheten skall genomföras, om det ena eller det andra ämnet skall bedömas som angelägnare, om den ena eller den andra gruppen av medborgare skall nås av folkbildningens för hela vårt samhälle så viktiga insatser. Det ansvaret åvilar nu på ett nytt sätt studieförbunden själva och deras medlemsorganisationer. Det innebär på inget sätt att staten undandrar sig sitt ansvar. Det tar riksdagen i dag genom att ge studieförbunden bättre möjligheter att arbeta i enlighet med sina grundläggande värderingar, sina egna och medlemsorganisationernas.

Herr talman! Bengt Wiklund ställde en direkt fråga till mig om det lägre schablonbidraget. Syftet med det delade schablonbidraget är att undvika ett ”idiotstopp” i cirkelverksamhetens utveckling. Det är däremot inte meningen att 25-kronorsbidraget av budgetskäl skall medge en obegränsad expansion. Den svårighet som studieförbunden redovisat är att de tvingas iaktta en fix volymgräns. Utan att syfta till eller räkna med att de cirklar för vilka 25-kronorsschablonen utgår, har studieförbunden sett det som starkt fördelaktigt om en viss flexibilitet finns härvidlag. Jag har mig bekant att det knappast finns anledning att räkna med att den angivna volymgränsen för antalet cirkeltimmar kommer att överskridas under det kommande budgetåret. Om så skulle ske får vi tillsammans se hur det vid övergången till ett kommande år skall regleras för att det mål skall nås - som också uttryckts i propositionen — att ramarna på sikt inte skall överskridas. Det är alltså inte ett absolut tak, men det är en anvisning om att ett eventuellt överskridande naturligtvis får konsekvenser för framtida budgetberäkningar.

Herr talman! Det finns i dag all anledning att erinra om den viktiga roll som det fria och frivilliga folkbildningsarbetet har spelat och alltfort spelar för många människor i vårt land och den betydelse det också haft för uppbyggnaden och utformningen av vårt samhälle. Den kraftiga samhällsomvandling som tog sin början under senare delen av 1800-talet innebar ett klart förändrat synsätt på den enskilda människans ställning och villkor. Kravet på vidgade kunskaper hos vårt folk växte sig allt starkare såväl från samhällets sida som från den enskilde själv. Det togs sig uttryck i en reformering av grundutbildningen i våra skolor, men visade sig i kanske ännu högre grad i ett allt starkare sökande efter kunskaper och bildning bland de vuxna. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet har sitt ursprung i de folkrörelser som växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den första ”moderna” studiecirkeln tillkom inom nykterhetsrörelsen år 1902 med folkbildaren Oscar Olsson som initiativtagare. Den kom snart att få många efterföljare. Föga anade man väl då vilken oerhörd genomslagskraft denna form att bedriva folkbildning skulle få. Behovet av kunskapsinhämtande var stort inom breda folklager. Här fanns möjligheterna att få detta behov tillgodosett på ett enkelt anordnat, föga kostnadskrävande sätt. Studiecirkelverksamheten kom mycket snabbt att sprida sig och ta allt större proportioner. Detta ledde till krav på samordning och en fastare organisation. Tanken på att bilda särskilda studieförbund i nära anslutning till folkrörelserna växte fram. Den kom också att förverkligas som en följd av att statsbidrag till studiecirklar infördes 1912. Samma år bildades ABF, och under hand tillskapades sedan flera nya studieförbund, framför allt under 1920 och 1930-talen, efter samma modell som ABF och med anknytning till skilda folkrörelser. Numera finns, sedan sammanslagning av några förbund till större enheter ägt rum, tio statsbidragsberättigade studieförbund. Utvecklingen under hela 1900-talet vittnar om att från allmänhetens sida allt större krav rests mot studieförbunden att tillgodose kunskapsoch bildningsbehoven. Verksamheten har vidgats på ett mycket påtagligt sätt och kommit att omfatta allt fler sektorer av samhällslivet. Från samhällets sida har man insett värdet av denna verksamhet och givit den sitt stöd. Inget tvivel kan råda om att dessa insatser från samhällets sida varit till stort gagn inte bara för många enskilda människor utan också i hög grad för samhället som sådant. Även i dag vittnar omfattningen av det studiecirkelarbete som bedrivs om att detta har en stor uppgift att fylla. Miljontals människor använder sig av denna möjlighet att berika sin tillvaro: genom att öka sina kunskaper, höja sin bildning och vidga sina vyer. Utomordentliga prestationer genomförs i detta sammanhang. Det görs kulturinsatser av stor betydenhet och av bestående värde. Det finns skäl att särskilt påtala detta i dessa dagar när det fria och frivilliga bildningsarbetet utsätts för de mest häpnadsväckande angrepp från håll där man rimligen borde veta bättre. Inträffade fall av missbruk — och sådana inträffar dess värre på snart sagt alla områden i vårt samhälle — och överträdelser av bestämmelser tar man till intäkt för att generellt fördöma och nedvärdera studieförbundens arbete och verksamhet. Även utnyttjandet av bidragsbestämmelserna inom gällande regler förlöjligas och svärtas. Hobbyverksamhet, som det heter utan anspråk på förtydligande, och fritidsverksamhet är den enskildes egen angelägenhet, säger man, som han till fullo skall bekosta själv. Av någon anledning drar man gränsen just vid studieförbundens verksamhet och ”glömmer” av någon anledning den omfattande subventionering som äger rum från samhällets sida t.ex. på musikens och teaterns område, inom idrotten samt när det gäller biblioteken och tidningsvärlden. Det minsta man har rätt att kräva är konsekvens i synsättet på vad som är hobbyoch fritidsverksamhet. Det är hög tid att vi alla lär oss att kultur är ett brett begrepp och att möjligheterna att omfattas och ta del av den är mycket olika. Det är inte alla som dagligen har tillgång till kraftigt subventionerade Operaoch Dramatenföreställningar. För många människor innebär det egna skapandet en kulturupplevelse av mycket större betydelse och värde än den kultur som färdigserveras från t.ex. scen och estrad och genom utställningar. Vi gör säkert alla klokt i att visa respekt och hänsyn för detta synsätt och att vara försiktiga med våra nedvärderande omdömen. Det är också hög tid att de tidningar som i sina ledarspalter går till storms med onyanserade angrepp mot studieförbunden ser till att deras medarbetare har åtminstone någon vetskap om det verkliga förhållandet inom folkbildningsarbetet, innan de tar till orda. Besserwisserattityden framstår dessutom i sin speciella dager när man, som hänt tidigare, inte ens bereder plats för genmäle mot de påståenden som presenteras på ledarplats eller gör det först efter påstötningar. Även om det är förståeligt att man vill tiga ihjäl debatten, borde åtminstone känslan för rent spel bjuda att den anklagade har möjlighet att försvara sig. I den proposition som utskottsbetänkandet bygger på är det ett par saker som jag särskilt vill fästa uppmärksamheten på. Det ena gäller rätten till profilering, och det andra är tolkningen av begreppet fritt och frivilligt. I propositionen uttalar utbildningsministern att han betraktar rätten till profilering — ideologiskt och på annat sätt — i enlighet med medlemsorganisationernas grundläggande värderingar som en förutsättning för att studieförbunden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Han konstaterar samtidigt att folkbildningsarbetet också har en annan och vidare uppgift än att betjäna organisationer av skilda slag, nämligen att åt en bred allmänhet erbjuda studier av den speciella karaktär som är kännetecknande för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Den nyssnämnda profileringen bör enligt utbildningsministern ses som en värdefull tillgång också i den verksamhet som riktar sig till den breda allmänheten. För att ytterligare markera detta bör hittills gällande krav på en objektiv och allsidig belysning av studieämnena utgå ur bestämmelserna för att erhålla statsbidrag och i stället ersättas med att arbetet skall präglas av saklighet och en strävan till allsidig belysning av studieämnena — helt i enlighet med vad folkbildningsutredningen föreslog. Folkbildningsarbetet skall bedrivas i en anda av tolerans och respekt för oliktänkande på ett sådant sätt att självständigt tänkande och ställningstagande främjas. Det finns, enligt min mening, ingen anledning att ifrågasätta studieförbundens rätt att ideologiskt profilera all sin verksamhet. De studieförbund som har en dylik åstundan skall naturligtvis göra detta, och självfallet bör man se till att klargöra det också i sina kursprogram. Men de studieförbund som vill erbjuda sina cirkeldeltagare en verksamhet som är fri från ideologiska värderingar skall givetvis ha motsvarande rätt att göra detta. Den ideologiska profileringen får aldrig bli ett tvång. För den helt övervägande delen av den stora allmänheten är den totalt ovidkommande — man betackar sig för att få sina studier partipolitiskt färgade och skall naturligtvis bli respekterade i det avseendet. Det andra jag särskilt vill påtala gäller alltså tolkningen av begreppet fritt och frivilligt. I propositionen säger utbildningsministern bl.a.: ”Verksamheten skall vara öppen för alla och deltagandet skall vara frivilligt. Verksamhet som bygger på obligatoriskt deltagande är inte fritt och frivilligt folkbildningsarbete. Särskilt vill jag betona vikten av att den enskilde deltagaren fritt kan välja studieförbund efter sina egna värderingar och önskemål.” Här fastslås i klartext studieförbundens rätt att utan hinder erbjuda människorna sina tjänster och den enskildes rätt att, likaså utan varje hinder, välja det studieförbund som passar honom bäst. Detta borde vara en självklarhet, men tyvärr finns det betydande brister i det avseendet. I mycket hög grad gäller detta på arbetsplatserna, där alltför ofta respekten för begreppet fritt och frivilligt lyser med sin frånvaro, vilket inte minst all statistik ger överväldigande bevis för. Det finns således, enligt min mening, all anledning att följa upp det av rent praktiska skäl uppskjutna förslaget i propositionen, att den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna skall handläggas av studieförbunden. Därigenom kan möjligheter skapas för att friheten och frivilligheten i studiearbetet tillämpas på ett riktigt och rättvist sätt. Herr talman! Till betänkandet är fogade två reservationer från moderat håll. Den ena gäller antalet studietimmar per cirkelsammankomst och den andra frågan om tillsynsmyndighet. I propositionen föreslås att antalet cirkeltimmar skall vara högst tre per gång och antalet sammankomster lägst fem. Någon dispens för den fjärde timmen skall, i motsats till vad som nu gäller, ej ifrågakomma. Motiveringen härför är att resursen för den fjärde timmen bättre skulle kunna användas på andra områden inom folkbildningsverksamheten. Det finns emellertid otvetydigt starka skäl av praktisk och pedagogisk karaktär, som talar för den fjärde timmen i vissa cirklar. Detta kan givetvis gälla även cirkelarbete på arbetstid, men att det framför allt skulle gälla där finns det verkligen inga belägg för. De praktiska möjligheterna torde tvärtom vara väl så goda på arbetsplatserna som annorstädes att ordna cirklar med kortare pass. Därför är utskottsmajoritetens ställningstagande ytterst anmärkningsvärt. Det är också diskriminerande mot de studieförbund som under nu gällande förhållanden ej ges några möjligheter att bedriva sin verksamhet på arbetsplatserna. Det är förvånande att man från mittenpartiernas sida har medverkat i denna hantering av ärendet. Det diffusa tillägget ”i sådana sammanhang där deltagarna har långa resvägar” ändrar ingenting i sak. Vad menas med långa resvägar, och hur många cirkeldeltagare gäller det? För oss moderater var det en självklarhet, när man från de övrigas sida ej var beredda att hålla en träffad överenskommelse och vi ej heller fick minsta gehör för kraven på rättvisa, att vidhålla propositionens förslag om tre timmar. Handläggningen av denna fråga från majoritetens sida är djupt beklaglig. Den andra moderata reservationen gäller alltså tillsynsmyndigheten. Vi menar att det är olämpligt, ur såväl administrativ som ekonomisk synvinkel, att ha två tillsynsmyndigheter över verksamheten. Huvudsyftet med det nya bidraget Kulturverksamhet i folkbildningen är ju att åstadkomma integration mellan cirkelarbete och annan verksamhet. Ett nära samspel mellan cirkelstudier och kulturverksamhet skall kunna äga rum. En betydande del av den nuvarande cirkelverksamheten kommer med säkerhet att föras till kulturanslaget. Med två tillsynsmyndigheter skapas enbart ökad byråkrati och åstadkommes onödigt krångel. Vi hävdar därför att endast skolöverstyrelsen skall ges tillsynsansvaret över folkbildningen. Herr talman! Det ankommer på mig att också här beröra några av de socialdemokratiska reservationerna. Christina Rogestam kommer senare att beröra de övriga. Reservation 5 berör principer för den uppsökande verksamheten i bostadsområden. Detta är alltfort en försöksverksamhet och bör därför enligt utskottsmajoriteten inte bindas på det sätt som socialdemokraterna kräver i sin reservation. Det bör ankomma på studieförbunden själva att utan bindning till hyresgästförening eller bostadskooperativ organisation ansvara för verksamheten. Det måste ankomma på studieförbunden själva att avgöra om de vill samarbeta med ifrågavarande organisationer eller inte. Reservation 6 gäller fortbildning av lantbrukare. Socialdemokraterna menar att det här gäller utbildning för visst yrke och att det därför strider mot principerna för studiecirkelverksamhet. De yrkar således avslag på propositionen i detta hänseende. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det här fråga om rent fackliga studier. Sådana har man som bekant ingenting emot från socialdemokratiskt håll när det gäller andra områden, ABF mer närstående. Konsekvensen kräver således att yrkandet i reservationen avvisas. I reservation 7 går socialdemokraterna emot att studieplansbundna universitetscirklar skall vara bidragsberättigade i fortsättningen. Den socialdemokratiska reservationen betyder ingenting annat än att man vill förmena framför allt de människor som bor i glesbygd med långa avstånd från högskoleorterna rätten att kunna bedriva studier på ifrågavarande nivå. Som skäl åberopar man att det här är fråga om cirklar med av statliga organ utarbetade planer, vilket strider mot principerna i det fria folkbildningsarbetet. s Som framgår av utskottsbetänkandet skulle det knappast erbjuda några som helst svårigheter för studieförbunden att åstadkomma de skillnader mellan reguljär högskoleutbildning och studieplansbundna universitetscirklar som skulle behövas för att göra cirklarna statsbidragsberättigade. Det finns således ingen anledning att med konstlade medel söka försvåra en verksamhet som för många upplevs som meningsfull och angelägen. Herr talman! Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 8 samt till utskottets hemställan på samtliga övriga punkter.

Herr talman! När jag tog upp frågan om den ”omfattande subventioneringen” mot bakgrund av angrepp som riktas mot studieförbunden för den verksamhet som diffust kallas för hobbyverksamhet och fritidsverksamhet, så gjorde jag det som en kritik mot dem som angriper studieförbunden i det avseendet. Jag trodde faktiskt att Bengt Wiklund och jag var överens om att det ligger ett oerhört värde i att det kan bedrivas en verksamhet av den här karaktären. Jag tror alltså inte att det finns några delade uppfattningar mellan Bengt Wiklund och mig på den punkten. När det gäller den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna är det onekligen av praktiska skäl som man har skjutit på denna fråga så att den skall tas upp nästa år igen. Verksamheten skall alltså fortgå i de gamla formerna även under det kommande budgetåret. Ett av skälen härtill är att vi fattar beslutet i dag, den 1 juni, under det att ansökningstiden när det gäller denna verksamhet gick ut den 15 maj. I fråga om möjligheterna för de olika studieförbunden att agera på arbetsplatserna så är det ändå ofrånkomligen på det sättet att dessa möjligheter är otroligt begränsade och beskurna för snart sagt samtliga studieförbund utom ABF och möjligen TBV. Övriga studieförbund göre sig icke besvär. Jag tror faktiskt att de studieförbund som handlägger hela folkbildningsarbetet också är kompetenta att klara denna verksamhet. Jag sätter stor tilltro till dem. Beträffande de praktiska svårigheter som möjligen kan finnas i sammanhanget — när det gäller att få tillträde till arbetsplatser osv. tror jag att man med litet god vilja kan komma överens om hur de skall handläggas. Jagser alltså ingen som helst anledning till att det skall gå någon sorts gräns just vid arbetsplatserna för studieförbundens medverkan under fria och frivilliga former.

Herr talman! Om jag får börja med att anknyta till den senare punkten, kan jag nämna att det på s. 16 i utskottsbetänkandet står bl.a. följande: ”Riksdagen har, som utskottet nyss redovisat, redan anvisat medel till uppsökande verksamhet på arbetsplatser för nästa budgetår. Ansökningstiden för att erhålla bidrag går ut den 15 maj. Det är enligt utskottets uppfattning av praktiska skäl inte möjligt att nästa budgetår genomföra den förändring avseende den uppsökande verksamhet på arbetsplatser som förordas i proposition 1980/81:127. Nu gällande ordning bör därför gälla även budgetåret 1981/82.” Detta är klartext, och utskottet står enigt bakom skrivningen. Det är ändå dessa skäl som åberopas för uppskov. Att det sedan finns andra skäl i sakfrågan är jag fullt medveten om. Här skiljer sig Bengt Wiklunds och min uppfattning. Jag bedömer att det är helt möjligt för studieförbunden att klara den här verksamheten. Dessutom är det riktigt. Med litet god vilja, och en sådan tycker jag att vi alla skall ha, går det också att klara av de rent praktiska svårigheter som möjligen kan finnas i det här sammanhanget. F. n. sker det — detta kan inte förnekas — en klar diskriminering när det gäller de olika studieförbunden. Så till den första frågan där vi uppenbarligen missförstod varandra. Jag vidhåller naturligtvis att det finns, vilket också framhålls i propositionen, praktiska och pedagogiska skäl som talar för att den fjärde timmen skall finnas med även beträffande vissa estetiska cirklar. Enligt min mening talar starka skäl härför. Jag gjorde faktiskt bedömningen att vi i utskottet var överens på den punkten, innan vi kom till slutjusteringen, då vi tvingades att gå skilda vägar. Onekligen är det så, att en viss del av den verksamhet som bedrivs på icke-arbetstid också är av den karaktären att den kräver något längre arbetspass eller sammankomsttid. Då tycker jag att man, med iakttagande av stor restriktivitet, kunde medge detta. Om det uppstår missbruk, får vi väl ta upp frågan på nytt och försöka åstadkomma de nödvändiga ändringarna. Men som beslutet nu kommer att bli — majoriteten lär väl stå fast på det här området — innebär detta en klar diskriminering av de studieförbund som har huvudparten av sin verksamhet förlagd till ickearbetstid och som har en verksamhet som i många fall kräver längre sammankomsttid.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas utgår man från en del förslag från folkbildningsutredningen. Det nya statsbidragssystem som föreslås syftar till s.k. besparingar i statsverksamheten. Innan jag närmare kommenterar några av förslagen och vpk:s motioner, vill jag anlägga några allmänna synpunkter på folkbildningens och studieverksamhetens roll. Enligt vänsterpartiet kommunisternas grundsyn finns det ett oupplösligt samband mellan ekonomi och kultur. Vi menar också att de olika klassernas ekonomiska intressen i stort bestämmer samhällssyn och ideologiska värderingar. Det företagsekonomiskt lämpliga är sedan rätt lång tid tillbaka ledstjärna för Sveriges ekonomiska politik. Låt mig erinra om den s.k. strukturrationaliseringen som vi fick efter kriget. Grundidén, vilken omfattades av såväl företagen som regeringen och fackföreningsrörelsens ledning, var att företagen skulle bli så lönsamma och rationella som möjligt. Kakan skulle bli större och överskottet räcka till utdelning även åt folket. Det där gick bra ganska länge. Sverige inreddes efter de stora företagens behov, och staten hjälpte till. Då folket måste lämna de delar av landet som mer eller mindre lades ned och bege sig till de jobb som samlades i enheter av växande industri utmed några stora stråk, började man knota. Varför, sade man, måste befolkningen flytta till industrin och inte tvärtom? Men ideologiska kampanjer — och det är sådana som det handlar om mycket inom folkbildningen — förklarade hur viktigt detta var för att exportindustrin skulle gå framåt, och på valaffischerna talades om ”trygghet i föränderlighetens samhälle”. Och visst ordnades det väl också studiecirklar även på det temat. På den tiden var Svenska arbetsgivareföreningen mera en seriös förhandlingsorganisation. Men vad är den i dag? Jo, SAF har byggts ut till en enorm ideologisk påverkansapparat. Just nu bedrivs rent vetenskapligt — med anlitande av all sakkunskap, psykologer, ingenjörer och andra — sedan åratal tillbaka kampanjen mot den offentliga sektorn. För inte länge sedan kunde man läsa i SAF-tidningen att det är en viktig uppgift att ”skapa krismedvetande”. Hela tiden är huvuduppgiften att få folk i allmänhet att identifiera sig med näringslivets problem. Då kan man nämligen säkert räkna med att få förståelse för den s.k. svångremspolitiken — förståelse för prishöjningar, höjda hyror och taxor, ökad arbetslöshet, sänkta löner och varför inte också sänkta bidrag till folkbildningen. Kan man sedan också komma en bit på den vägen att folk upplever krisproblemen som egna, privata, självförvållade brister, ja, då kanske t.o.m. samhällsproblemen försvinner helt och blir till vad den borgerliga ideologin i grunden vill påstå — personliga svagheter hos den enskilde, oföretagsamhet eller i bästa fall handikapp. Mitt ibland oss pågår alltså ett ideologiskt envig. Till synes objektiv information, noggrant utvald och vederhäftigt utformad, är i verkligheten tillrättalagd för att ge den bild av läget som de ekonomiska makthavarna helst vill presentera. När det t.ex. trummas med monotoni i alla media: det är bra för utvecklingen att sanera och lägga ner moderna stålverk eller skogsindustrier, glesbygderna lönar sig inte längre, lönerna är för höga i Sverige eller ”Vad som är bra för Volvo är bra för Sverige”, då uppkommer ett ideologiskt tryck avsett att leda till defaitism och passivitet. Detta ideologiska tryck är dessutom kommersiellt. Allt blir numera varor. Tag som exempel musiken och sången, som förr gick i arv från generation till generation och utövades aktivt. Den har nu i mycket tagit formen av skivor och kassetter, dvs. blivit varor. Filmer konsumeras genom videoband, där ett utbud av våld och fördumning dominerar. Heloch halvpornografiska tidningar med miljonupplagor går i samma stil. Och allt detta vegeterar i en miljö av utslagning, tristess, ensamhet och osäkerhet. Ett växande drogmissbruk och en ökande användning av lugnande medel är egentligen det reella uttrycket för rotlöshet och disharmoni i ett samhälle vars kännetecken märkligt nog anses vara välfärden. I denna genomkommersialiserade värld, med dyrkan av konkurrens, rivalitet och tillväxt, verkar alltså våra folkrörelser. De flesta av dem är liksom arbetarrörelsen sprungna ur den historiska kampen mot sociala brister och orättvisor, och de har skapat sin egen folkbildning, sin egen studieverksamhet och sina egna publikationer. Mot det ideologiska tryck som jag här sökt beskriva skall folkbildningsarbetet enligt en av grundteserna i folkbildningsutredningen ”arbeta så att människorna tillägnar sig en sund, kritisk och självständig hållning”. Men dessa rörelser, som representerar majoriteten av folket, kämpar en ojämn kamp mot de jättelika informationsresurser som marknadskrafterna disponerar. Folkrörelsernas bildningsverksamhet har formats i kamp för ljus och klarhet, och den måste fortsätta arbetet för ökad kunskap om verkligheten — för att riva sönder den kommersiella fördumningens tvångströja och i stället stimulera till samhällsarbete, diskussioner och aktivitet. Det går därvid inte att skilja studieförbunden från deras moderrörelser, de idéburna folkrörelserna. Folkbildningsutredningens beskrivning av samhället i dag och utvecklingen inför 1980-talet är tämligen idyllisk. Medan den tekniska och ekonomiska utvecklingen skapar arbetslöshet, utslagning och växande kommersialism, dvs. omfattande samhällsproblem som endast kan lösas genom ett folkligt demokratiskt engagemang, intar folkbildningsutredningen en alltför passiv attityd. Den folkliga studieoch kulturverksamheten får enligt vårt parti inte ses som ett instrument för att anpassa människorna till ett system som kännetecknas av jakt på ökade vinster eller mera s.k. lönsamhet och tillväxt, ofta tillväxt för dess egen skull. Dagens och morgondagens problem kan inte lösas genom fortsatt kampanj för privatisering. Kollektiva mål i skapande och gemenskap måste gynnas. Genom aktivitet och engagemang, genom folkliga studier och folkligt förankrad forskning kan de många människorna dras med i den kamp och verksamhet som formar framtiden. Det finns redan många exempel på att folk i en krisdrabbad bygd dragits med i ett folkligt aktivt studieoch kulturarbete i kampen för ett offensivt alternativ — för arbete och utveckling i stället för utslagning och avveckling. Enligt vår mening borde de här nämnda förhållandena ha lett fram till en enda slutsats i dagens läge: Folkbildningsarbetet och studieverksamheten som en viktig del i folkrörelsernas demokratiska verksamhet måste få ökade resurser. Men det förslag vi nu har att ta ställning till leder i stället till en minskad verksamhet. Sanningen är nämligen den att det nyas.k. förenklade bidragssystemet till sin substans innebär en minskning av det totala anslaget till studieförbunden och studiecirklarna. En budgetering jag nyligen tagit del av i en norrländsk kommun på ca 15 000 invånare visar ett enbart ert studieförbund, som det senaste verksamhetsåret haft ca 10 000 studietimmar, får lov att skära ned verksamheten med ca 25 26 kommande år. Kan då kommunen kompensera med höjda anslag? Nej, det kan den inte. Tvärtom rekommenderar som bekant regeringen kommunerna att spara mera — erfarenheten visar att sparsamhet ofta drabbar kultursidan. I stället tvingas nu det här förbundet ta ut avgifter på 60 kr. för prioriterade och 100 kr. för allmänna kurser. För många människor med små medel — och det finns fortfarande sådana — men som ändå betalar skatt till samhället för att exempelvis finansiera universitetens verksamhet är faktiskt 100 kr. en stor slant. Allt detta skall ses mot bakgrunden av att studiecirkelverksamheten redan förra året drabbades av i realiteten sänkta anslag. Folkbildningsförbundet räknar f.ö. med att de generella statsbidragen till studiecirklar reellt minskats med ca 11 26 under de senaste fem åren. Dessa nedskärningar motsätter vi oss bestämt, och vi anser att de medför allvarliga risker för en försvagad demokrati. Så några synpunkter på den uppsökande verksamheten, som ju har varit uppe till debatt. Utskottet har här anammat folkbildningskommitténs förslag om att den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna skall föras över från de fackliga organisationerna till studieförbunden. Enligt vår mening är detta en helt orimlig ordning. Varför skall man ta ifrån de fackliga organisationerna ansvaret för den uppsökande verksamheten, då dessa organisationer har betydligt större lokalkännedom och besitter i övrigt bättre resurser att ta detta ansvar? Det har hittills inte anförts några bärande skäl för att ändra på den nu gällande ordningen med facket som ansvarig. Hans Nyhage pläderade nyss i talarstolen för att detta skulle bli studieförbundens sak. Men är då facket inte betrott att klara den här uppgiften? Känner det inte till sitt eget folk och sina egna arbetsplatser? Facket självt borde få bestämma utformningen av aktiviteterna när det gäller uppsökande verksamhet, och facket är också bäst skickat att klara det. Jag tror inte att vi skall stimulera till en rivalitet emellan förbunden i den här frågan. Det väsentliga är ju att man finner bästa möjliga former, så att en effektiv uppsökande verksamhet kan åstadkommas. I det avseendet spelar facket otvetydigt en positiv roll. Självfallet har det här förslaget stött på ett kraftigt motstånd från de fackliga organisationerna. Nu anser sig utskottet av ”praktiska skäl” inte ha möjlighet att ändra något redan nästa budgetår, men en ”förnyad prövning” skall tydligen göras inför budgetåret 1982/83. Enligt vår mening är det därför fullt befogat att vi vidhåller vårt motionsförslag om att nu gällande principer skall bibehållas, dvs. att facket i samarbete med studieförbunden skall ansvara för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Tyvärr har inte SAP reserverat sig på denna punkt. Vi har därför inte att i andra hand stödja någon reservation här, som vi brukar göra. Vi rekommenderar alltså dem som är bestämda motståndare till dessa intentioner, vilka innebär att man skulle ta ifrån facket denna roll, att rösta med vpk:s motion. Då det gäller principerna för den uppsökande verksamheten i bostadsområdena anser vi att samma regel skall gälla. De i området verksamma organisationerna skall själva avgöra vilket studieförbund de skall samarbeta med. Vi yrkar avslag i enlighet med vår motion, men kommer i andra hand att stödja reservation 5. En förutsättning för att den uppsökande verksamheten bland olika grupper av eftersatta — handikappade och andra — skall fungera, är de särskilda insatser som de riktade tilläggsbidragen innebär. Utskottet vill nu tydligen genomföra folkbildningsutredningens intentioner att ”på sikt” upphöra med tilläggsbidragen. Kraftiga nedskärningar beträffande verksamhet i glesbygd och verksamhet bland handikappade samt då det gäller hemspråksundervisningen talar sitt tydliga språk. På samma sätt förhåller det sig när det gäller förslaget att avskaffa tilläggsbidraget till studiecirklar i svenska, engelska och matematik. En jämlikhetsfråga av stor betydelse är att man möjliggör för många som tidigare inte fått den grundläggande kunskapen motsvarande grundskolan i dessa ämnen att utan ekonomiska hinder ta del av denna undervisning. I motion 2043 har vpk föreslagit att tilläggsbidraget skall utgå med 20 kr. per studietimme i syfte att underlätta för och att stimulera eftersatta grupper när det gäller att delta i studieverksamhet. Liknande förslag framläggs delvis i andra motioner från socialdemokratiskt håll. Än en gång kommer utskottet med sina ”statsfinansiella skäl”. Man frågar sig hur länge detta argument skall få blockera en angelägen samhällsdiskussion om åtgärder som syftar till att med kraft underlätta för den stora gruppen av handikappade, utslagna och på andra sätt eftersatta att i någon mån få samma möjligheter som andra gynnade skikt till studier, kultur och gemenskap. Herr talman! Bakom många vackra formuleringar i folkbildningsutredningen och i det aktuella betänkandet döljer sig alltså två nyckelord, nämligen ”statsfinansiella skäl”. Kampanjen från högerkrafterna och Svenska arbetsgivareföreningen mot den offentliga sektorn har helt enkelt även här tagit sig uttryck i ytterligare ett hål på svångremmen.

Det är nödvändigt att utveckla bredaste möjliga försvarskamp mot försöken att försämra på folkbildningens område. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpbk-motionen 2043 i de delar som berörs under momenten 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17 och 25. I andra hand stöder vi också reservationerna 5 och 11, och i övrigt röstar vi för reservationerna 4, 6, 7 och 9.

Herr talman! Folkbildningsarbetets viktigaste uppgift har varit och förblir att erbjuda människor — oavsett tidigare utbildningsnivå — möjligheter till en fördjupad insikt utifrån vars och ens eget intresse och verksamhetsfält men också att väcka nyfikenhet och stimulera intresset för nya områden. Studiecirkeln är i den ursprungliga formen av en kamratkrets en utmärkt skolning i praktisk demokrati. Den bygger på deltagarnas egen aktivitet. Den ger träning i att formulera egna synpunkter, att lyssna till andras erfarenheter och åsikter, att ta hänsyn till vad andra anser väsentligt men också att kriktiskt granska olika förslag och lösningar och därmed möjliggöra ett personligt ställningstagande. Det finns exempel på studiecirkelverksamhet som fjärmat sig från dessa och andra mål för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Men det är viktigt att understryka att den helt dominerande delen av studieförbundens verksamhet också i dag väl motsvarar de mål som samhället och folkrörelserna själva ställt upp för det fria och det frivilliga folkbildningsarbetet. Det är ofta vanskligt att utifrån bedöma om en verksamhet i rimlig utsträckning fyller de uppställda målen. Det som för den välutbildade och utåtriktade kan te sig som alltför enkelt och okvalificerat kan för andra vara ett första avgörande steg mot ett ökat engagemang i samhällsoch kulturliv och av avgörande betydelse för den personliga utvecklingen. Folkbildningsverksamheten har också haft och har stor betydelse när det gäller att i praktisk handling förverkliga de kulturpolitiska mål som riksdagen formulerade bl.a. i 1974 års beslut. Exempel på detta är den omfattande estetiska verksamhet som studieförbunden bedriver i form av studiecirklar och kulturprogram. Studiecirkeln har blivit ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att bevara och utveckla gamla konstoch konsthantverkstraditioner och att ge unga människor kunskaper om gamla tekniker och hantverk. På motsvarande sätt har studieförbundens verksamhet haft avgörande betydelse för den omfattande musikverksamhet, såväl vokal som instrumental, som bedrivs i vårt land. Studieförbundens verksamhet har helt naturligt främst varit inriktad på amatörism — syftet är ju att ge så många människor som möjligt tillfälle att själva vara aktiva, själva utveckla sin skapande förmåga. Samtidigt innebär studieförbundens verksamhet att basen för de yrkesverksamma kulturarbetarnas arbete breddas, genom att flera människor blir intresserade av och efterfrågar de konstnärliga alster som kulturinstitutioner och enskilda kulturarbetare erbjuder. Folkbildningsarbetets uppgifter är i dag delvis andra än när studieförbunden växte fram under 1910-, 1920 och 1930-talen. Den förlängda obligatoriska skolgången, tillkomsten av den kommunala vuxenutbildningen, utbyggnaden av biblioteksväsendet och de förändrade inträdeskraven för studier vid högskola är exempel på förändringar som självfallet påverkat studieförbundens verksamhet. Det betyder emellertid inte att folkbildningsarbetet nu har mindre angelägna uppgifter än tidigare. Dels kvarstår fortfarande många av de ursprungliga uppgifterna — långt ifrån alla vuxna har haft eller har möjlighet att genom samhällets egna organ erhålla den. utbildning som de efterfrågar, — dels innebär de allt snabbare förändringar som vi upplever inom olika delar av samhället ett motsvarande behov av nya kunskaper. Tekniska och vetenskapliga landvinningar, strukturförändringar och påfrestningar på samhällsekonomin är några exempel på förändringar som kräver en ständig fortbildning och orientering om vad som sker och därmed beredskap inför och möjligheter att påverka kommande ställningstaganden. Den omfattande studiecirkelverksamhet som genomfördes inför folkomröstningen i energifrågan är eft exempel på de insatser som studieförbunden i samarbete med olika folkrörelser kan göra när det gäller att föra ut viktiga samhällsfrågor till en bred debatt. Andra exempel på områden där samhällets egna organ inte har räckt till för att klara snabbt uppkomna utbildningsbehov är studieförbundens verksamheter bland invandrare och inom stora grupper av handikappade, t.ex. psykiskt utvecklingsstörda, afatiker och döva. Grundläggande för folkbildningsarbetet är att verksamheten skall utgå från och bygga på deltagarnas egna önskemål och eget arbete. Med den omfattande verksamhet som det är fråga om är det därför naturligt att man finner olika utvecklingstendenser. Det är därför viktigt att samhället — med respekt för folkbildningsarbetets frihet — utformar de övergripande regler som måste ställas för en av samhället till stor del finansierad verksamhet, så att de samtidigt förstärker och underlättar friheten, frivilligheten, studieförbundens ansvarstagande, deltagarinflytande och folkrörelseförankringen samt motverkar byråkratisering och institutionalisering. Dessutom bör de främja tendenser mot ett ökat inslag av ideellt arbete där cirkelledaren, oavsett vilken ersättning som utgår, uppfattar sin uppgift som ett förtroendeuppdrag. Det är glädjande att det finns så stor enighet i utskottet om huvuddragen i det nya statsbidragssystemet för folkbildningsarbete. De reservationer som finns fogade till betänkandet från socialdemokraterna och moderaterna berör förvisso viktiga frågor, men de är ändå detaljer. Riksdagens beslut fattas endast en månad innan de ändrade reglerna skall träda i kraft. Detta kommer att ställa stora krav på studieförbunden och deras personal. Det är inte lätt att som ansvarig för en avdelnings ekonomi i dag göra en budget för nästa verksamhetsår. Hur många timmar å 80 kr. kommer man att ha tillgång till? Hur många timmar å 25 kr. kan man få i gång i samarbete med sina medlemsorganisationer? Jag tycker att det finns anledning att säga att vi uppriktigt beklagar att omställningstiden blir så kort. Alternativet hade dock varit att skjuta förändringarna framåt ett helt år, och det hade absolut inte varit bra. Studieförbunden har erkänt kunniga och skickliga organisatörer och förtroendevalda så de kommer säkert, trots det sena beslutet, att klara sina uppgifter. Efter vissa övergångssvårigheter är jag övertygad om att det nya statsbidragssystemet kommer att fungera bra. Det innebär förenklingar och det ökar studieförbundens frihet att besluta om verksamhetens inriktning. Därmed vill jag, herr talman, övergå till att kommentera några av de reservationer som finns fogade till betänkandet. De socialdemokratiska reservationerna är dels sådana som huvudsakligen handlar om pengar, dels sådana som berör principer. Tilläggsbidraget vill man generellt öka till 20 kr. per timme. Det säger utskottet nej till av statsfinansiella skäl. Dessutom vill man behålla tilläggsbidraget för svenska och engelska. Utskottet delar på den punkten folkbildningsutredningens och föredragande statsrådets uppfattning att något tilläggsbidrag för dessa ämnen inte bör utgå. Studieförbunden har riktat en omfattande kritik mot det nuvarande systemet med priobidrag till vissa ämnen. Man har uppfattat det som en styrning, en gradering av olika ämnen. En enig utredning föreslog också att svenska, engelska och matematik inte längre skulle vara prioriterade. Det är det förslaget som utskottet nu följer upp. Bidraget till studieförbundens organisationskostnader föreslås i en annan reservation höjt med 8 milj.kr. Utbildningen av teckenspråkstolkar m.fl. föreslås också byggas ut ytterligare till en kostnad av 1 milj.kr. mer än vad regeringen har föreslagit. I bägge fallen avstyrker utskottet med hänvisning till det statsfinansiella läget. Men jag vill gärna säga att en fortsatt utbyggnad av utbildningen av teckenspråkstolkar, tolkar för vuxendöva och dövblinda är både viktig och nödvändig. Utskottet har här ett gemensamt förflutet från förra året. Tyvärr finns inte i år de nödvändiga pengarna för att just nu fortsätta den utbyggnaden. Så några kommentarer till en av de mer principiellt inriktade reservationerna. När det gäller statsbidraget till kulturverksamheten inom folkbildning vill utskottet liksom regeringen ha så enkla och raka regler som möjligt. Avdelningarna kommer att få en kostnadsram som står i proportion till de utgifter som avdelningen under tidigare år har haft för verksamheten. Avdelningarna får sedan själva planera och genomföra verksamheten i enlighet med sina värderingar och bedömningar av de lokala förutsättningarna. Det är utmärkt om de gör det på ett sådant sätt att det stärker folkrörelsernas arbete och vänder sig till kulturellt och utbildningsmässigt eftersatta grupper. Det är också utmärkt om man samverkar med medlemsorganisationer och speciellt beaktar behovet i glesbygd och möjligheterna till samarbete med handikappoch invandrarorganisationer. Allt det som står i den socialdemokratiska reservationen är bra. Det är bara det att besluten härom inte bör fattas i riksdagen. De bör fattas av avdelningarna själva. Det behövs inga pekpinnar härifrån. Avdelningarna kan själva ta sitt ansvar och lägga upp verksamheten som det bäst passar på varje ställe. Reservationerna om uppsökande verksamhet i bostadsområdena, fortbildning för lantbrukare och studieplansbundna universitetscirklar har Hans Nyhage redan kommenterat. Jag har inget att tillägga utom en liten anmärkning när det gäller fortbildning för lantbrukare. Det är inte fråga om att göra avsteg från principerna om utbildning i företag. Vad det handlar om är att möjliggöra att den verksamhet som redan i dag bedrivs och som KOMVUX inte klarar även i fortsättningen skall kunna bedrivas i studiecirkelns form och i nära samarbete med lantbrukarnas fackliga organisationer. Moderaterna vill begränsa antalet studietimmar per cirkelsammankomst tilltre utan något undantag. Utskottet har stannat för att cirkelsammankomster om högst fyra timmar kan vara nödvändiga av praktiska skäl för vissa cirkelstudier på arbetstid och i sådana sammanhang där deltagarna har långa resvägar. Det är en ändring av propositionens förslag, men en befogad ändring. Utskottet har blivit övertygat om att denna ändring kommer att underlätta studieverksamheten. Det har också förts en motsvarande diskussion om de estetiska ämnena. Men där visar det sig omöjligt att göra någon avgränsning. Antingen öppnar man möjlighet till fyra timmar för alla cirklar eller också får ingen cirkel den möjligheten. Att generellt öppna för fyra timmar i estetiska cirklar kan föra med sig en kostnadsökning på ca 20 milj.kr. Därför ansluter sig utskottet i total enighet till propositionens förslag på den punkten. Den andra moderatreservationen behandlar frågan om tillsynsmyndighet för den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten. Utskottet vill liksom regeringen ha skolöverstyrelsen resp. statens kulturråd. I reservationen föreslås att skolöverstyrelsen ges det samlade tillsynsansvaret. Den verksamhet som skall få stöd ur anslaget Bidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m.m. ligger inom kulturrådets verksamhetsområde, och det är för rådet värdefullt att få en överblick över den. Det är också viktigt att det finns en samlad överblick över de totala insatserna på kulturområdet. Det är skälen till att utskottet ansluter sig till propositionens förslag. I enighet gör utskottet det uttalandet att den uppsökande verksamheten på arbetsplatser under nästa år skall fungera som hittills. Frågan om ett eventuellt ändrat huvudmannaskap hålls öppen. I anslutning till den frågan behandlas en motion om sammansättningen av vuxenutbildningsnämnderna. Enligt centerns uppfattning är det rimligt att dessa — om ansvaret för den uppsökande verksamheten i fortsättningen skall ligga på de fackliga organisationerna och pengarna fördelas av vuxenutbildningsnämnderna — kompletteras med en representant från någon av organisationerna LRF, SF eller SHIO. Till sist några ord om vpk-motionerna. Flera av yrkandena tar upp samma förslag som de socialdemokratiska reservationerna, och jag har redan redovisat skälen för utskottets ställningstaganden i de frågorna. I övrigt innehåller motionerna liksom Sven Henricssons anförande en mycket svepande kritik mot regeringens politik på detta område. Det enda konkreta förslaget från vpk är ett påslag med 215 milj.kr. till folkbildningen.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

Herr talman! Christina Rogestam anförde att vi moderater ville begränsa tiden för cirkelsammankomsterna till 3 timmar utan något som helst undantag. Det är riktigt. Vi har följt propositionen i det avseendet. Det är heller ingen hemlighet att vi hade mycket långtgående resonemang om undantag från den 3-timmarsregel som föreslås i propositionen. I slutskedet fick vi emellertid inte gehör för de synpunkter som vi ansåg vara rimliga och som vi, enligt vår uppfattning, ändå var överens om på ett tidigare stadium. I det läget fann vi det vara konsekvent att helt följa propositionen. Christina Rogestam sade också att det inte går att göra någon avgränsning när det gäller ämnena på det estetiska området. Detta skulle vara en omöjlighet, och det skulle medföra en kostnadsökning på 20 milj.kr. Enligt min mening är det emellertid fullt möjligt att göra en sådan begränsning. Jag är övertygad om att studieförbunden har ett sådant ansvar att de är beredda att medverka till en begränsning på ett sådant sätt att en 4-timmarsregel inte skulle komma att missbrukas. Dessutom fanns ju möjligheten att i efterhand göra korrigeringar — vilket f.ö. också anges i propositionen — om 25-kronorsschablonen springer i väg för långt och det hela får en felaktig utveckling. Ofrånkomligen finns det alltså, herr talman, starka skäl — både av pedagogisk och av praktisk art — som talar för en längre sammanträdestid även för den verksamhet som bedrivs på icke-arbetstid. Jag hävdar alltfort att det inte går att säga att det är speciellt angeläget att just den cirkelverksamhet som bedrivs på arbetstid skall göra det i 4-timmarspass.

Herr talman! Jag vill replikera Christina Rogestam av den anledningen att hon använde ett mycket vanligt sätt när det gäller att bemöta synpunkter från vårt parti, nämligen att beteckna vår kritik som svepande. Jag förstår att hon därmed menar att den är osaklig, i och med att man inte har gått in i detalj. Men vår motion har, utan att vara särskilt ordrik, pekat på att det finns ekonomiska problem och samtidigt därmed en tendens till social utslagning i samhället. Det är en tilltagande problematik, som innebär att det är mycket angeläget att stimulera till en ökad studiecirkelverksamhet. Just i ett sådant här läge, när det är så svårt för människorna, måste man stimulera dem att komma tillsammans, så att de kan känna att de hjälper och stöder varandra t.ex. när de jobbar med någon praktisk studiefråga. Detta är väl inte så svårt att förstå. Vi har pekat på att regeringen just i detta läge prutar på anslagen. Detta är icke bara en tillfällighet, utan det har skett under ett antal år. Det är oroväckande. När vi kritiserar detta, då betecknas vår kritik som svepande. I sak har vi också sagt att vi kritiserar att regeringen går in för att ta ifrån fackföreningsrörelsen dess uppgift att sköta den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Det är en saklig kritik, den är förankrad i fackets egen uppfattning, och den är minst av allt svepande. Jag vill gärna att den som försvarar utskottet och regeringen i de här frågorna sakligt går in på dessa punkter och talar om, varför man finner anledning att i ett läge som detta, när det socialt är så svårt i samhället, dra ner på anslagen och minska den aktivitet som skulle kunna motverka negativa tendenser.
Herr talman! Det är stor enighet i utskottet om de grundläggande principerna för det nya statsbidragssystemet. Oenigheten gäller beloppen. Reservanterna har tydligen mer pengar, och de kan satsa dem t.ex. på större tilläggsbidrag, större anslag när det gäller studieförbundens organisationskostnader osv. Bengt Wiklund hävdade att det är viktigt att man noggrant prövar om det inte finns någon möjlighet att få fram mer pengar för de här ändamålen. Det är inget tvivel om, Bengt Wiklund, att regeringen prövat dessa anslag noggrant, men det har inte funnits någon möjlighet att anslå mer medel. Ekonomin är usel, oavsett om Bengt Wiklund uppskattar det eller inte. Visst vore det tillfredsställande om vi hade mer pengar, men utskottsmajoriteten har inte kunnat räkna med det. Därför säger vi nej även till förslag som vi tycker är bra och som vi principiellt är tilltalade av. Vi har ingen möjlighet att förverkliga dem nu. När det gäller den uppsökande verksamheten på arbetsplatser och i bostadsområden hör jag till dem som anser att dessa båda former av verksamheten kompletterar varandra. Jag vill gärna se dem sida vid sida även framöver. Det jag sade om vuxenutbildningsnämnderna och deras sammansättning är att se som en medskickad hälsning inför den översyn som skall ske under det kommande året — även flera andra har ju under debatten använt sig av den möjligheten. Hans Nyhage säger att man från moderaternas sida var mycket intresserad av att få en öppning med möjlighet till 4-timmarssammankomster även då det gällde de estetiska ämnena. Det är riktigt att moderaterna förde den debatten, men de förde den inte tillräckligt långt för att övertyga oss andra om att det var möjligt att göra de här avgränsningarna. Uppenbarligen trodde man i slutskedet inte heller själv på sin argumentation, för då borde man rimligen ha reserverat sig för ett sådant förslag. Det gjorde man alltså inte, utan man gick tillbaka till propositionens förslag, som innebär en total låsning vid 3-timmarsregeln. I det här sammanhanget vill jag också säga att det i och för sig är viktigt att moderaterna bestämmer sig för vad de tycker. Hans Nyhage har här pläderat varmt för de estetiska ämnena, och det har jag mycket stor förståelse för, men det finns också en moderat motion i vilken man kräver att riksdagen bör uttala att hobbyverksamhet och fritidsnöjen inom studiecirkelverksamheten till 100 96 skall betalas av den som deltar. I den motionen redovisas alltså en helt annan inställning, och det vore som sagt bra om moderaterna bestämde sig för vad de egentligen tycker om de estetiska ämnena.
Herr talman! Christina Rogestam säger att ekonomin är usel. Även vi är på det klara med att det finns ekonomiska problem, men frågan är hur man skall tackla dessa problem. Häromdagen talade jag med en person som är ansvarig för ett studieförbunds verksamhet i en kommun med stor arbetslöshet, många utslagna människor, många handikappade och många äldre. Hon berättade att just studieverksamheten, då människorna fick komma tillsammans och låta sina problem konfronteras med varandra, var en stimulans och någonting som var ägnat att avhålla människor från att hamna i asocialitet. Har Christina Rogestam tänkt på att om man skall förbättra ekonomin får man inte bara närsynt se på slanten i det här läget — det är f. ö. inte fråga om några ofantliga belopp. Man måste också se på vad det kan innebära om vi kan satsa på något positivt, något uppbyggande, i en situation där svårigheterna för människorna är mycket större än vi kanske anar, när vi står här i riksdagen och inte är tillsammans med människorna och konfronteras med problemen.

Herr talman! Det kan inte råda något som helst tvivel om att vi inom utskottet på ett ganska tidigt stadium blev överens om att söka finna en öppning för den fjärde studietimmen. Det var ingalunda fråga om en begränsning till enbart cirkelverksamhet på arbetstid. Det fanns starka skäl som talade för att den fjärde timmen också borde kunna användas för studiecirkelverksamhet på icke-arbetstid. Det var först i slutskedet som en sådan ändring kom till stånd att majoriteten frångick den enligt min uppfattning träffade överenskommelsen. Det gick sedan inte att få något som helst gehör för någon form av öppning för den fjärde timmen inom t.ex. den estetiska verksamheten på icke-arbetstid. I det läget fann vi det mest konsekvent att vidhålla vad som föreslagits i propositionen, och därför stannade vi för reservationen om tre timmar enligt propositionsförslaget. Vad sedan enstaka moderatmotionärer anbelangar torde det vara så, att det finns ledamöter från alla partier som väcker motioner som sedan inte följs upp i utskottet. De får självfallet stå för sina synpunkter och gör det säkert, men det ställningstagande vårt parti gjort i detta avseende överensstämmer alltså inte med motionärernas önskemål.
Herr talman! Det är riktigt att vi förde en mycket lång diskussion, både på utskottssammanträdena och emellan, om möjligheterna att hitta en öppning för den fjärde timmen också på den estetiska sidan. Men vi blev inom majoriteten övertygade om att det inte var möjligt att göra en gränsdragning så att man fick den fjärde timmen i vissa fall men inte i andra. Tjänstemän på departementet och andra som kan dessa frågor övertygade oss också om, att om vi gör en sådan här öppning på den estetiska verksamheten, innebär det att alla estetiska cirklar kan åberopa bestämmelsen. Då kan det röra sig om en kostnadsökning av storleksordningen 20 miljoner, och detta var ingen av oss beredd att ta. Därför stannade majoriteten för det förslag vi framställde. Jag menar fortfarande, att om Hans Nyhage ansett att det hade funnits möjlighet att göra dessa avgränsningar, hade det mest logiska varit att i den moderata reservationen göra en sådan öppning för en fjärde timme på det estetiska området. Sedan är det bra om Bengt Wiklund och jag kan vara överens om att det handlar om att prioritera inom de resurser vi har. Detta är dock ej fallet när det gäller de socialdemokratiska reservationerna. Kontentan av dem är ett påslag på 60 miljoner, om jag nu snabbt räknar rätt när det gäller skillnaden mellan våra olika ställningstaganden i punkten 29. Dessa 60 miljoner har alltså inte utskottsmajoriteten. Men kan vi nöja oss med att resonera om hur vi bäst skall använda de pengar vi har, då är jag gärna med på en sådan diskussion. Det låter på Sven Henricsson och på vissa delar av Bengt Wiklunds anförande som om det har skett en mycket stark begränsning av studieförbundens resurser. Så är det inte, framför allt inte om man ser på en tidsperiod på några år. Budgetåret 1975/76 uppgick anslagen till studieförbunden till 316 miljoner, nu är de av storleksordningen 800 miljoner. Det är alltså en mycket stark ökning som skett under de senaste 5-6 åren. Visserligen har studieförbunden, liksom alla andra områden, drabbats av en viss begräns ning av anslaget, men totalt sett är det alltså en mycket kraftig ökning som skett på detta område.

Herr talman! Jag kommer i huvudsak att behandla reservationerna 4-7 från den socialdemokratiska utskottsgruppen, och låt mig på en gång yrka bifall till dessa reservationer. Vi vill från socialdemokratiskt håll här ha en fördelningsprincip som tar särskild hänsyn till kulturverksamhet i samarbete med ett studieförbund och dess medlemsorganisationer resp. andra organisationer som studieförbundet mera stadigvarande samarbetar med. Arrangemang i samarbete mellan studieförbund och nyssnämnda slag av organisationer anser vi bör ges större vikt vid bidragstilldelningen. Motsvarande förhållande bör enligt vår mening gälla arrangemang i glesbygd och arrangemang i samverkan med handikappeller invandrarorganisation. Motiven för vår ståndpunkt i den här frågan är i korthet följande: 1. Vi anser att bidraget till kulturverksamhet i folkbildningen — liksom folkbildningsstödet i övrigt — särskilt skall främja folkrörelsernas arbete. 2. Vi anser att detta bidrag också särskilt skall vända sig till kulturellt och utbildningsmässigt eftersatta grupper. En fördelningsprincip som mera mekaniskt bara går efter redovisade kostnader för ett antal tidigare år främjar enligt vår mening inte de syften vi strävar fram emot. Nu säger sig de borgerliga inte ha blivit övertygade om att våra fördelningsgrunder skulle ge ett för bidragssyftet värdefullare resultat än propositionens principer. Det är naturligtvis beklagligt att vi inte lyckats övertyga de borgerliga på den här punkten. Det är inte mycket att göra åt detta nu. Var och en avgör ju till slut själv när han eller hon har blivit övertygad. Men nog är det märkligt att man uttrycker sig på det sättet, när man skall jämföra två principer eller grunder för fördelning, där den ena, dvs. den socialdemokratiska, uttryckligen innehåller en riktningsangivelse för fördelningen och den andra, dvs. den borgerliga, inte innehåller någon sådan. Det bör väl ändå i rimlighetens namn bli någon skillnad till det bättre, om man uttryckligen i fördelningen gynnar vissa strävanden. Vi vill uttryckligen gynna folkrörelsesamarbete och eftersatta grupper. Någon motsvarande markering har inte de borgerliga gjort. Det är skillnaden och den bör uppmärksammas. Jag har naturligtvis också noterat att kulturutskottets borgerliga majoritet påstår att det finns en viss flexibilitet i propositionen beträffande fördelningsprinciperna för kulturbidraget. Jag kan inte se att de formuleringar de borgerliga åberopar leder ett uns i den riktning vi socialdemokrater strävar. I själva verket säger propositionens formuleringar i detta avseende ingenting om någon bestämd inriktning. Reservation nr 5 gäller den uppsökande verksamheten i bostadsområden. Där är det återigen en fördelningsprincip som skiljer oss socialdemokrater och de borgerliga åt. Den borgerliga utskottsmajoriteten föreslår en fördelning mellan studieförbunden i proportion till resp. studieförbunds cirkelverksamhet. Vi kan inte acceptera den fördelningsprincipen. Den är alltför mekanisk och ger ingen vägledning vid fördelningen av anslaget. En sådan vägledning är desto nödvändigare som det i övrigt ingenstans i propositionen eller utskottsbetänkandet ges till känna någon mening om vad som bör prioriteras. Vi socialdemokrater anser att fördelningen av medel för den uppsökande verksamheten i bostadsområden bör ske på grundval av väl underbyggda projektplaner. Projekten skall genomföras i samarbete med de organisationer som har en förankring i de bostadsområden där projekten skall drivas. Hyresgästföreningar och bostadskooperativa organisationer blir självklara deltagare i projekten. Utvärderingarna av försöksverksamheten på detta område visar f. ö. att de projekt som studieförbunden genomförde tillsammans med de boendes egna organisationer gav det bästa resultatet. Den borgerliga utskottsmajoriteten säger i betänkandet, när den avvisar vår motion på den här punkten, att den uppsökande verksamheten i bostadsområden inte bör låsas i vissa former. Hans Nyhage upprepade i stort sett detta, när han sade att studieförbunden inte bör bindas i detta avseende. Christina Rogestam spädde på med att säga att de förslag som vi kommit med från socialdemokratiskt håll var bra, men att besluten inte borde fattas i riksdagen. Vi borde, enligt Christina Rogestam, inte ge pekpinnar åt organisationerna på denna punkt. Sådana invändningar låter alltid bra rent allmänt. Men går man in mera konkret i problemet, kommer man inte undan frågan, hur vi i största möjliga utsträckning skall få en sådan beslutsordning för den uppsökande verksamheten att den riktar sig till de ”grupper av vuxna för vilka det antingen inte framstått som naturligt och angeläget att studera eller i övrigt funnits särskilda studiehinder”, för att nu citera propositionens ordalag. Att man inte gör det genom att enbart fördela medel efter proportionen på cirkelverksamheten är ju självklart. I en sådan fördelningsgrund finns först och främst ingen inriktning angiven. Dessutom har inte heller alla studieförbund lagt ner proportionsvis lika mycket intresse och arbete på dessa frågor. Hade så varit fallet, kunde det ha funnits något skäl för den föreslagna fördelningsgrunden, även om den då fortfarande hade saknat den mest väsentliga egenskapen hos en fördelningsgrund, nämligen den att så tydligt som möjligt peka ut de grupper verksamheten är till för. Reservation nr 6 gäller fortbildning för lantbrukare. Vi har här från socialdemokratiskt håll reagerat mot det avsteg som görs för lantbrukare och andra närstående yrkesgrupper, som det heter. ”Viss fortbildning” av dessa yrkesgrupper skall således få ske med hjälp av studiecirkelanslaget. Men man måste fråga sig varför just dessa yrkesgrupper skall ha någon särställning. Det finns inte någon motivering i propositionen, där man alltså är mycket kortfattad på denna punkt. Däremot finns det på många ställen i propositionen principuttalanden om att statsbidrag inte skall utgå till intern företagsutbildning, att statsbidrag inte bör utgå till verksamhet som är öppen endast för vissa grupper eller då syftet är att utbilda för en bestämd funktion på den egna arbetsplatsen osv. Det finns flera sådana uttalanden som jag skulle kunna räkna upp. I utskottsbetänkandet har den borgerliga majoriteten lagt till en egen motivering, nämligen att viss fortbildning av lantbrukare och andra närstående grupper bör betraktas som fackliga studier. Hans Nyhage strök under detta tidigare i debatten och sade att man med detta menar rent fackliga studier. Men sedan sade Christina Rogestam att det gäller ”sådant som KOMVUX inte klarar”. Jag vet inte riktigt vad hon menade med det, men det måste väl vara något som har med yrkesarbete att göra, som KOMVUX tydligen inte kan klara. Här bör man då uppmärksamma det beslut om gränsdragning mellan KOMVUX och folkbildning som vi nu fattar i och med detta betänkande. Den frågan har ännu inte blivit föremål för debatt här i dag, och det beror på att vi i utskottet har varit eniga om gränsdragningarna, som bygger på utredningsarbete både i folkbildningsutredningen och i KOMVUX-utredningen. Kanske man kan få någon förklaring av vad det gäller i detta sammanhang. å Enligt ett någorlunda normalt språkbruk trodde jag att ”fortbildning” — som det står i den skrivna texten — hade att göra med den mera yrkesmässiga sidan av människors verksamhet och att fackliga studier kallades fackliga studier. Om det nu verkligen gäller fackliga studier i ordets vedertagna mening, så hade väl f. ö. inte departementschefen ”för tydlighetens skull”, som det står i propositionen, behövt påpeka det. Då är det ju självklart att statsbidrag utgår. Men om det nu är så som Christina Rogestam lät antyda, nämligen att det gäller ”sådant som KOMVUX inte klarar” — för att använda hennes formulering — ter det sig något annorlunda. Då blir det ju verkligen ett undantag för lantbrukarna. Det är möjligt att det förhåller sig så som Christina Rogestam säger. Jag haringen direkt anledning att misstro henne på den punkten. Men det blir ett avsteg från de principer vi nu samtidigt tar om gränsdragningen. Är det då inte lättare att ge studieförbund som har sådana här problem särskilda bidrag för just det? Därmed slipper man ju få konstiga gränser. Det blir alltså ett uttryckligt uppdrag för de studieförbund som kan redovisa sådana problem. Man skulle kunna lösa problemet den vägen i stället för att tumma på principen. Det vore en bättre lösning. Vi kanske kan få en förklaring, eftersom motiveringarna har varit något skiftande. Reservation nr 7 rör de studieplansbundna universitetscirklarna. Här reagerar vi återigen från socialdemokratiskt håll av samma skäl som när det gäller reservation 6. Vi tycker alltså att det är brott mot principerna. I folkbildningsutredningen var det bara moderaterna som ville att studieplansbundna universitetscirklar skulle få statsbidrag. Jag beklagar att centern och folkpartiet på den här punkten har fått ge sig i den interna trepartiavvägningen, som såvitt jag kan. förstå har skett. I propositionen instämmer emellertid det folkpartistiska statsrådet med folkbildningsutredningen och anser att det finns klara principiella skäl för att inte låta de studieplansbundna universitetscirklarna vara statsbidragsberättigade. Då skulle man ju tro att saken var klar. Men icke så. Med den något kostliga och ur prejudikatssynpunkt äventyrliga motiveringen, att det inte skulle erbjuda studieförbunden några svårigheter att göra precis så små ändringar som behövs för att få dessa cirklar bidragsberättigade, så biträder han att de studieplansbundna cirklarna skall få statsbidrag. Hans Nyhage upprepade exakt detta tidigare i debatten i ett replikskifte med Bengt Wiklund. Men är det inte litet farligt att på detta sätt ge upp i förväg beträffande möjligheterna att hålla dessa gränser? Jag tycker det skulle kännas litet farligt att så här på en gång misströsta om möjligheterna att hålla gränser. Men det är tydligen själva avgränsningssvårigheterna som anförs som enda skäl i propositionen. Sedan har den borgerliga utskottsmajoriteten dessutom lagt till att eftersom de studieplansbundna cirklarna utgör en så liten del av det totala antalet universitetscirklar, så kan de få statsbidrag i fortsättningen. Det sista argumentet är säreget, då man diskuterar principer för avgränsning. Det som nu är en liten del kan ju bli en stor del —-i varje fall kan den delen ändras. Vid sådana här principavgöranden bör man väl inte snegla för mycket på dagsförhållanden, som de borgerliga nu har gjort i utskottet. Det första argumentet, att det blir svåra gränsdragningsproblem, håller vi faktiskt inte med om. Om det finns något sammanhang där man borde ha hållpunkter att gå efter vid en gränsdragning är det väl just här, där offentligt fastställda studieplaner finns. I utgångsläget borde det således inte vara så svårt att klara gränsdragningen. Huruvida sedan den utveckling som statsrådet antyder skulle inträffa får vi aldrig veta, om det nu framlagda regeringsförslaget vinner. Däremot, med den vink som propositionen ger i det här avseendet, skulle det inte förvåna om en spekulation skulle komma i gång om det framlagda regeringsförslaget förlorar. Vi kan då få bevittna den nära nog perfekta uppläggningen för en självuppfyllande profetia. För oss från socialdemokratiskt håll är det, av de principiella skäl som folkbildningsutredningen anfört och propositionen instämt i men tyvärr ej fullföljt, omöjligt att biträda förslaget att de studieplansbundna universitetscirklarna skall vara statsbidragsberättigade. Hans Nyhage tog upp den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Han sade att det var av rent praktiska skäl som man nu inte förändrade ansvarigheten för denna. Ja, det var i fråga om budgetåret 1981/82 som de rent praktiska skälen anförts i utskottet. Men för tiden efter 1981/82 talar man inte om praktiska skäl, utan då skall det ske en förnyad prövning. Då skall man både ta upp frågan om till vilka organisationer bidrag skall utgå och frågan om vilka myndigheter som skall vara bidragsfördelande. Där finns det inga praktiska skäl noterade om det ena eller det andra. Det skall bara ske en Jag ville gärna göra denna markering, eftersom Hans Nyhage så starkt betonade att det bara gällde rent praktiska skäl för att man nu har avvisat en förändring härvidlag. Så, herr talman, några mer allmänna reflexioner i anslutning till den fråga som vi debatterar. Det var i mitten av 1975 som direktiven till folkbildningsutredningen började utformas. De var klara i oktober 1975. Det ekonomiska läget i landet var inte problemfritt då — när har det f. ö. varit det —, men mätt med dagens mått framstår det ändå som mycket fördelaktigt. Detta skapade naturligtvis förväntningar om ett reformutrymme av helt andra dimensioner än det vi nu får uppleva. Under de fyra år utredningen arbetade — från slutet av 1975 till slutet av 1979 — skedde en snabb försämring av de ekonomiska förutsättningarna för en reform, och det var vid sämsta tänkbara tillfälle som utredningens ekonomiska delar lades fram. Den tid på ett och ett halvt år som gått sedan dess har inte gjort läget bättre — tvärtom har det blivit sämre. IT utredningen lade vi socialdemokrater fram ett förslag som låg ca 200 milj.kr. över utredningsmajoritetens, dvs. centerns och folkpartiets. Detta låg i sin tur över moderaternas förslag med mellan 200 milj.kr. resp. 20 milj.kr., beroende på hur mycket av moderaternas prioriteringslista som kom med. Det går därför inte att säga exakt. De förslag som nu skall avgöras av riksdagen innebär att vi socialdemokrater föreslår 57 milj.kr. mer i stöd till folkbildningen än de borgerliga. ”Medelsbegärelserna” har med andra ord fått en minskad spännvidd mellan partierna, under trycket av de urusla statsfinanserna. Jag skall nu nöja mig med att säga detta som ett rent konstaterande — ett konstaterande som emellertid är fyllt av besvikelse och vemod över att vi inte orkade mer. Låt mig därefter, herr talman, sluta med en blick framåt. Folkbildningsutredningen skisserade i ett avsnitt i sitt betänkande några angelägna framtida arbetsområden för studieförbunden under rubriker som teknikoch naturvetenskap, internationalisering, ideologier, opinionsbildning, massmedier, medinflytande m.fl. Detta avsnitt bärs upp av en stark tilltro till studieförbundens möjligheter att även i framtiden genom studiecirkelverksamhet och kulturverksamhet bredda och fördjupa människors upplevelser och erfarenheter. Det är inte lätt att i några få ord fånga vad som är kärnan i all folkbildningsverksamhet. Jag tycker för min egen del att Stig Sjödin i en dikt från 1970-talets början har gjort det bra med de här orden: I de förenklade motsatsparen finns sällan någon sanning, som täcker hela verkligheten. Du tolkar inte livet med uppror och extas. De måste paras med analys och kyla. Färdriktningen är inte totalt beskriven med de mäktigt skallande befrielseropen. Till den måste du foga med murbruk, den ständigt förnyade solidariteten.
Herr talman! Jag vill här ta upp två av de reservationer som Lars Gustafsson berörde, nämligen reservationerna 5 och 7. Fördelningsprinciperna kan socialdemokraterna inte acceptera, säger Lars Gustafsson. Nej, socialdemokraterna vill ju gå mycket längre än vad vi inom utskottsmajoriteten har velat göra i det avseendet. Vi anser att om det är en försöksverksamhet, skall den inte låsas genom hårda bindningar. Socialdemokraterna vill ju att försöksverksamheten dels skall genomföras i samarbete med organisationer med förankring i bostadsområdet, dels ske i samarbete med hyresgästföreningar eller bostadskooperativa organisationer. Vi anser att man inte skall binda en försöksverksamhet på det sättet, men det sägs alldeles klart i betänkandet att verksamheten skall bygga på en redogörelse för den planerade verksamheten, och bidragstilldelningen skall ske i relation till studieförbundens verksamhet i sammanhanget. Det sägs också klart i utskottsbetänkandet att det är värdefullt med ett nära samarbete med de organisationer som finns i bostadsområdet, men vi vill alltså inte gå så långt som att det skall vara en direkt bindning. Beträffande reservation 7, som gäller universitetscirklar, är det ändå ofrånkomligen så att dessa har varit av stor betydelse för ett antal människor under den tid de har förekommit. Det är väl svårt att peka på några negativa inslag i den verksamheten. Det är här fråga om principer, säger Lars Gustafsson. Men låt oss konstatera att principerna om färdiga studieplaner i detta sammanhang är otroligt lätta att kringgå. Varför då öppna den möjligheten och framtvinga detta på ett område som ändå har haft betydelse för åtskilliga människor. Det är framför allt människor som bor i glesbygd, dit högskoleverksamheten inte når ut, som har kunnat bedriva denna verksamhet. Vi tycker alltså att det finns klara skäl för att den skall få fortsätta, dessa människor till gagn.
Herr talman! Jag vill beröra de övriga reservationer som Lars Gustafsson talade om. Fortbildningen av lantbrukare spänner över ett vitt fält. Det kan vara allmän samhällsoch företagsekonomi, det kan vara ekonomisk politik, lantbrukspolitik, skattepolitik. Det kan röra fackliga, kooperativa, näringspolitiska frågor eller vara yrkesinriktad, teknisk fortbildning. I dag sker mycket av denna fortbildning i studiecirklar i samarbete med lantbrukarnas fackliga organisation LRF. Jag har inte, måste jag säga, uppfattat propositionens skrivning på något annat sätt än att detta skall vara möjligt även i fortsättningen. Det är vad jag ville säga förut. Jag tycker det är beklagligt om socialdemokraterna har den uppfattningen att detta inte skall kunna gå. När det gäller anslagen till kulturverksamhet inom folkbildningen har majoriteten liksom propositionen stannat för att det är viktigt med ett enkelt och rakt anslagssystem, där avdelningarna själva kan arbeta utifrån sina egna värderingar och bedömningar av det lokala läget och förutsättningarna. Sedan har jag sagt — och det står jag för — att det är viktigt och bra om en hel del av de saker som socialdemokraterna tar upp i sin reservation kommer med vid bedömningarna och seriöst övervägs av avdelningarna och gärna också får prägla en stor del av verksamheten. Men det kan inte vara rimligt, herr talman, att vi i riksdagen på punkt efter punkt talar om exakt hur varje avdelning skall agera och vad den skall prioritera. Utskottets majoritet litar på avdelningarnas eget omdöme och utgår från att de kommer att utnyttja anslaget på ett bra sätt.

Herr talman! Efter det som Hans Nyhage och Christina Rogestam har sagt är det väl bara att konstatera att när det gäller uppsökande verksamhet i bostadsområden finns det en skillnad mellan oss socialdemokrater å den ena sidan och de borgerliga å den andra. Vi nöjer oss inte med att som grund för fördelningen ta bara cirkelverksamhetens omfång, utan vi vill ge denna fördelningsgrund en inriktning och en betoning som de borgerliga inte vill. Däri ligger skillnaden. Eftersom det är en försöksverksamhet vill man på borgerligt håll, som Hans Nyhage sade, inte göra några hårda bindningar. Mot det skulle kunna sägas att när de utvärderingar som har gjorts visar att det är en stor fördel att ha ett mycket intimt samarbete med de boendes organisationer, då tycker vi att man bör ta fasta på det och se det som en anvisning i det här sammanhanget. Det är naturligtvis inte på det sättet att vi, som Christina Rogestam sade, vill binda studieförbundsavdelningarna att punkt för punkt exakt ange sina inriktningar. Detta kan man inte läsa ut vare sig ur vår motion eller ur vår reservation. Vad vi vill är att grunden för fördelningen skall ges en mycket bestämd inriktning. Sedani all korthet när det gäller universitetscirklarna. Jag betvivlar inte att dessa har varit till stor nytta för många människor.

Här är ett klart exempel på att man är direkt bunden av beslut som statliga myndigheter har fattat, nämligen när de stadfäster studieplanerna för de här studiecirklarna. Därför tycker jag att det borde vara desto lättare för Hans Nyhage att acceptera vår princip. När det gäller lantbrukarna tycker jag fortfarande — om det så som Christina Rogestam säger rör deras yrkesutövning — att det borde kunna ordnas och att det är lämpligt och praktiskt att det arbetet då sköts via de studieförbund som är knutna till deras rörelse. Då borde det också kunna ordnas genom direktanslag, så att man inte tummar på en princip om arbetsfördelning som vi nu fastslår mellan KOMVUX och bildningsförbunden.
Herr talman! Beträffande fördelningsprincipen och den uppsökande verksamheten i bostadsområdena framgår det med all tydlighet av betänkandet att fördelningen skall ske på basis av redogörelser för den planerade verksamheten. Det framgår också med all tydlighet av betänkandet att det inte föreligger några hinder för att studieförbunden etablerar ett värdefullt samarbete med de organisationer som verkar i aktuella bostadsområden. Skillnaden i våra synsätt ligger i att socialdemokraterna vill binda den här verksamheten till ett antal organisationer. Det vill vi inte vara med om. När det gäller universitetscirklarna hävdar jag alltfort att de är av sådant värde för de människor som kan omfattas av dem att de bör bestå t. v.

Herr talman! Det är riktigt som Hans Nyhage säger att det står att det skall vara på basis av ansökningar och projektbeskrivningar. Men det står också att det skall vara i proportion till studiecirkelverksamheten. Det är det sista som väl ändå måste räknas som den grund som finns för fördelningen. Om man säger att det skall ske i proportion till förbundens studiecirkelverksamhet, kan jag inte se annat än att det är det som räknas som fördelningsgrund. Där vidhåller jag alltså att vi har uttryckt oss tydligare när det gäller fördelningsgrunden. Vi vill m. a. o. ha en klarare inriktning när det gäller fördelningsgrunden. Det tror jag inte att man kommer ifrån, även om man gör som Hans Nyhage och bara hänvisar till halva den motivering som finns i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på den här debatten. Den som på länsnivå sysslar med folkbildningsfrågor har all anledning att med stort intresse också följa upp detta och se vilka konsekvenser det kommer att få. Jag skall ändå begränsa mitt anförande till en motion, nr 2030, som jag tillsammans med Olle Göransson har aktualiserat i samband med folkbildningspropositionen, nr 127. Vi har i motionen yrkat att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder i syfte att ändra nuvarande regler i statsbidragsbestämmelserna för studiecirklar så att bidrag utgår även för deltagare under 14 år. Enligt nuvarande och i propositionen föreslagna regler gäller att deltagarna skall vara fyllda 14 år för att vara statsbidragsberättigade. Det finns ett undantag och det gäller musikcirklarna, där hälften av deltagarna får vara under 14 år. Folkbildningsutredningen föreslog för sin del att de regler som gäller för musikcirklar skall gälla allt studiecirkelarbete. Något sådant har statsrådet inte velat förorda i sin nu aktuella proposition, utan han hävdar att nuvarande åldersgräns fortfarande skall gälla. Jag har kunnat konstatera att utskottet i sak enhälligt delar statsrådets uppfattning. Men utskottet synes i sin argumentation ändå finna det önskvärt att även deltagare under 14 år får rätt och möjlighet att vara med i studiegemenskapen. Även om deltagare under 14 år sålunda inte blir berättigade till statsbidrag, så har de ändå rätt att vara med i cirkelarbetet. Men hur organisationerna och deltagarna ekonomiskt skall klara transaktionen berör utskottet beklagligtvis inte i sitt betänkande. Även om man naturligtvis måste ha förståelse för att utskottet, liksom vi övriga här i riksdagen, i vårt ekonomiska läge har svårigheter att tillstyrka ökade utgiftsposter, är det ändå på det sättet att folkbildningsarbetet hamnar på svältkost. Ty även om propositionen i sig har positiva drag, så innebär det här stora svårigheter för vårt framtida folkbildningsarbete. Jag tycker att det är väsentligt att man har en positiv syn på det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, där studiecirkelverksamheten är en tung bit. Skulle man summera det som i dag har sagts i det avseendet, så delas den uppfattningen även av deltagarna i den här debatten. Det är också väsentligt att man underlättar studiearbetets utveckling och stimulerar till ett aktivt deltagande, en uppfattning som tydligast framgår i de socialdemokratiska reservationerna. Men det som aktualiserat vår motion är att erfarenheterna av generationsblandade grupper i musikcirklarna varit mycket positiva. Det kan många som studerat verksamheten intyga. Även skolöverstyrelsen ser från sina utgångspunkter denna erfarenhet som mycket positiv. Det kan många som har ' studerat verksamheten intyga. Även skolöverstyrelsen ser från sina utgångs punkter denna erfarenhet som mycket positiv. Det måste vara värdefullt att t.ex. föräldrar med barn i 12-13-årsåldern kan delta tillsammans med barnen i den studiecirkel som de gemensamt är intresserade av. Vid högtidliga tillfällen talar man om att vi skall medverka till att vidga vår kultursektor — inte minst talar man positivt om barnoch ungdomskulturen. Särskilt värdefullt är det om kulturarbetet kan utövas av flera generationer tillsammans; då är studiecirkeln ett utmärkt utgångsläge. Det är sålunda väsentligt att alla onödiga hinder för en sådan utveckling undanröjs. Mot den bakgrunden tycker vi att utskottet borde ha kunnat behandla vår motion mer positivt. Ser man det ur ekonomisk synvinkel, skulle detta förslag i sig inte innebära något hinder. Folkbildningsutredningens förslag borde med god vilja ha kunnat förverkligasi enlighet med de i motion 2030 motiverade tankegångarna. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet har sina rötter i Folkrörelsesveriges stabila grund, och studiecirkelverksamheten är en viktig del av detta verksamhetsfält. Studiecirkeln är ju en kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett ämne eller ett problemområde, som utskottsbetänkandet så riktigt påpekar. Av den anledningen är det också centralt att vi underlättar studiecirkelarbetet, vilket möjliggör en utbyggnad av de generationsblandade grupperna. Om dessa människor får börja i studiecirkeln kan det underlätta samverkan mellan unga och gamla, vilket kommer att ge positiva effekter även på andra områden. Herr talman! Detta är för oss en viktig fråga, men jag finner det inte meningsfullt att yrka bifall till motionen. Vi får därför finna former för att ånyo få den under utskottets och riksdagens prövning. Då utskottsmajoriteten uttalar sig så positivt om värdet av generationsblandade grupper vore det skäl nog till att de här i kammaren ytterligare förtydligade tankegångarna bakom den snäva behandlingen av vår motion.

Herr talman! Socialdemokraterna säger i sin reservation att stödet skall ges till de studieförbund som kan presentera väl underbyggda projekt som skall planeras och genomföras i samarbete med organisationer med förankringi de bostadsområden där verksamheten skall genomföras. I betänkandet sägs att stödet skall gå till studieförbunden på basis av en uppgjord verksamhetsplan och i proportion till den cirkelverksamhet som man bedriver. Det sägs också i betänkandet att det är naturligt att man har ett nära samarbete med ifrågavarande organisationer i bostadsområdena. Jag tycker, herr talman, att det är att göra för mycket väsen av detta. Skillnaden i uppfattningar är inte så otroligt stor som man vill göra gällande. Utskottsmajoriteten anser att en försöksverksamhet skall man inte binda. Däri ligger egentligen skillnaden.

Herr talman! Det finns en ytterligare markering som kan vara nödvändig att göra i den här debatten. Jag har redan betonat avsikten att vidga friheten för studieförbunden att själva bestämma var tyngdpunkten i verksamheten skall ligga och att låta den präglas av sina egna och medlemsorganisationernas värderingar. Jag har också pekat på hur denna vidgade frihet naturligen innebär ett ökat ansvar för hur disponibla medel förvaltas. Jag vill nu också uttrycka den förhoppningen att den ökade friheten och det ökade ansvaret innebär att studieförbunden i sin verksamhet i ökad utsträckning kommer att satsa på sådant som står i god överensstämmelse med folkbildningens egna mål. Staten avstår från att göra upp en lista på ämnen som är statsbidragsberättigade, och i konsekvens därmed återfinns inte heller någon lista över ämnen eller aktiviteter som inte är statsbidragsberättigade. Detta innebär självfallet inte att det är fritt fram för vilka ämnen eller aktiviteter som helst. Vi vet alla att också folkbildningen nu och för de närmaste åren har att räkna med knappare ekonomiska resurser än tidigare. En naturlig följd av detta borde bli att man inom studieförbunden lägger ner större möda på att se till att dessa resurser används för insatser som är angelägna med hänsyn till folkbildningens egna mål.

Herr talman! Vi har nyss behandlat frågan om den breda folkliga verksamhet som ryms inom studiecirklarnas ram. Nu skall vi diskutera dessas motpol. Det gäller då anslagen till Sigtunaskolans AB. Debatten beträffande föregående ärende dominerades av de åtstramningar som görs av s.k. statsfinansiella skäl. När det gäller detta ärende kommer vi att få se prov på motsatsen. Här spenderas statliga miljoner som icke går att motivera. Det är i och för sig, herr talman, av värde att dessa två betänkanden behandlas efter varandra i kammaren. Det visar i blixtbelysning hur olika vi vill använda de resurser som står till buds. Det nu aktuella ärendet återfinns i utbildningsutskottets betänkande 1980/81:33 under rubriken Bidrag till driften av riksinternatskolor. Detta ärende är ett mycket märkligt ärende. Det är märkligt både vad gäller den formella hanteringen av detsamma i regeringen och vad gäller det sakliga innehållet i det avtal som regeringen nu tecknat med den nya skolstiftelsen. Bakgrunden är den att riksdagen hösten 1979 bemyndigade regeringen att på vissa grunder träffa avtal med Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolans AB om bildande av en ny skolstiftelse. Staten tillsköt för stiftelsens bildande dels ett bidrag på 1 miljon, dels ett femårigt ränteoch amorteringsfritt lån på 5 miljoner. Detta skedde under förutsättning att de bägge andra parterna tillsköt tillsammans 79 milj.kr. i form av fastigheter och mark. Av de 79 miljonerna föll 36 miljoner på Sigtunaskolans AB och resten på Sigtunastiftelsen. Dessa förutsättningar finns klart angivna i de preliminära avtal som låg till grund för riksdagens bemyndigande i december 1979. Trots riksdagens mycket klart uppbunda bemyndigande har regeringen nu träffat ett nytt avtal med annat materiellt innehåll än vad riksdagens ursprungliga beslut medgav. Av det nya avtalet, som riksdagen nu erbjuds ta del av, framgår att regeringen accepterar att en av de tre parterna, Sigtunaskolans AB, inte åläggs att uppfylla sin del av det ursprungliga avtalet utan undandrar den nya stiftelsen byggnader och mark för 6 milj.kr.

Utskottets talesman kanske kan skingra oklarheterna på den punkten. Självfallet anser vi att det inte kan vara av underordnad betydelse om en part i ett avtal undanhåller 6 miljoner i förhållande till en ursprunglig uppgörelse. Detta gäller särskilt mot bakgrund av att det statliga tillskottet är på nära 7 milj.kr. Accepterar man statsrådets något lättsinniga ekonomiska resonemang, måste slutsatsen bli den att det statliga bidraget också är av underordnad betydelse och således onödigt. Alla förstår att propositionen inte är något annat än ett dåligt försvar för att regeringen accepterat ett nytt avtal med annat materiellt innehåll än det som riksdagen bemyndigade. Det nya avtalet skulle ha krävt ett nytt bemyndigande, inte en svag argumentering från regering och utskottsmajoritet. Därför, herr talman, bör regeringens handläggning av ärendet bli föremål för granskning av konstitutionsutskottet. Jag övergår nu till att behandla det nya avtalets sakliga innehåll. Vad som hänt sedan riksdagen gav sitt förra bemyndigande, i december 1979, är att Sigtunaskolans AB sålt fastigheter och mark som i det ursprungliga avtalet var upptagna till ett värde av nära 6 milj.kr. Detta har skett för täckande av förluster i Sigtunaskolans AB. Om inte denna försäljning kommit till stånd hade bakomliggande intressenter i Sigtunaskolans AB fått gå in och täcka underskottet med bidrag. Det förtjänar att påpekas att denna bakomliggande intressent är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som är god för omkring 600 milj.kr. med en årlig avkastning på 45 miljoner, varav 35,5 delades ut 1980. Det fanns alltså pengar att ta, men man föredrog att frånta den kommande skolstiftelsen dessa pengar i stället. Utskottet avfärdar detta med att eftersom inga medel för den löpande verksamheten försvunnit för den nya skolstiftelsen, har den gjorda transaktionen en underordnad roll. Utskottet bortser då ifrån att staten berövas en amortering på mellan 1 och 1 1/2 milj.kr. på det lån som löper fram till 1985 och att den nya skolstiftelsen berövas en framtida ökning av rörelsekapitalet. Som en enkel sammanfattning av det sakliga innehållet i det nya avtalet kan man ange att det innebär att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse avlastas en kostnad, som i stället får bäras av staten och den kommande skolstiftelsen. Vi har, herr talman, blivit vana vid en svag ekonomisk moral hos de sittande borgerliga regeringarna. Slappheten i förvaltandet av våra gemensamma tillgångar har kännetecknats av att man tagit från de mindre bemedlade och fört över till dem som haft det gott ställt. Få ärenden i denna kammare har så naket illustreret detta som det vi nu behandlar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad vid utskottets betänkande. Jag vill också innan jag lämnar talarstolen upprepa de två frågor som jag ställt i mitt anförande: 1. Vilka är de omständigheter som motiverar att Sigtunaskolans AB får undandra den nya stiftelsen 6 milj.kr. i strid med riksdagens tidigare bemyndigande? 2. Varför är det av underordnad betydelse att staten berövas en amortering på 1-1 1/2 milj.kr.?

Fru talman! Det är mycket viktigt att man har hela bakgrunden klar för sig när man skall bedöma detta ärende. Om man har det, skall man också bli på det klara med att det inte är fråga om att spendera statliga miljoner som inte går att motivera, som Göran Perssons ord föll. Av det föreliggande utskottsbetänkandet framgår att staten i december 1979 med stöd av bemyndigande från riksdagen slöt ett avtal mellan staten å den ena sidan och Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolans AB å den andra angående bildandet av en ny skolstiftelse. Denna skulle överta den skoloch internatverksamhet som tidigare bedrivits av stiftelsen och bolaget. Enligt avtalet skulle staten erbjuda den nybildade skolstiftelsen att med staten ingå ett särskilt avtal om riksinternatskolan på vissa angivna villkor.

Nu har det emellertid visat sig att bolaget inte har kunnat tillskjuta all den fasta egendom som avsågs med det i avtalet angivna värdet. Bolaget har undantagit fastigheter från tillskottet enligt avtalet för att kunna täcka uppkomna underskott i internatverksamheten samt för att fullgöra pensionsåtaganden mot tidigare anställda i bolaget. En del av dessa fastigheter har förvärvats av Sigtuna kommun. Hit hör t. ex simoch tennishallen, som är dyrbar i drift och som skulle åsamkat skolstiftelsen avsevärda kostnader, om den haft skyldighet att fortfarande driva den. Detta bör man ha klart för sig. Det bör i sammanhanget också påpekas att det föreligger betydande skillnader mellan bruksvärde och marknadswärde för de försålda fastigheterna. För just simoch tennishallen utgör dennä skillnad ca 3 milj.kr. Det bör vidare påpekas att det i bolagets uppgörelse med kommunen ingår ett femårigt avtal om hyra av undervisningslokaler, enligt vilket kommunen skall betala 900 000 kr. per år exkl. indexuppräkning. Det är viktigt att man är medveten också om detta. Skolstiftelsen får därtill kostnadsfritt disponera vissa timmar i just den av mig nyss nämnda simoch tennishallen under en fyraårsperiod. Det är nödvändigt att man har även detta klart för sig för att man skall få en riktig bakgrund till vad som sedan har skett. Köpeavtalet mellan bolaget och Sigtuna kommun innebär slutligen också att kommunen dels övertar bolagets pensionsåtaganden mot tidigare anställda, dels erlägger ett kontantbelopp. De tillgångar bolaget mot den angivna bakgrunden kan tillskjuta motsvarar ett totalt värde av ca 30,7 milj.kr., dvs. ca 6 milj.kr. mindre än i det ursprungliga avtalet. Med dessa något ändrade förutsättningar har staten och skolstiftelsen i januari innevarande år tecknat avtal om att skolstiftelsen skall driva sin internatskola som riksinternatskola. Utskottets borgerliga majoritet har med hänsyn till de faktiska förhållandena inte haft något att erinra mot regeringens handläggning av ärendet. Skolstiftelsens möjligheter att bedriva den avsedda verksamheten har inte påverkats negativt. Den något minskade förmögenheten är av underordnad betydelse. Minskningen drabbar ej heller staten, vars intresse i sammanhanget ej påverkas. Socialdemokraterna har emellertid funnit anledning att reservera sig. De anser att förutsättningarna för statens tillskott om 6 milj.kr. ej längre föreligger. Regeringen borde därför ha förelagt riksdagen ett nytt avtal och således ej ha tecknat ett dylikt utan riksdagens hörande. Med hänsyn till att detta nu har skett anser socialdemokraterna att regeringen bör söka komma fram till en ny överenskommelse med de övriga avtalsparterna. Som jag tidigare angivit finner utskottsmajoriteten inte tillräckliga skäl föreligga för en dylik hantering av ärendet, varför yrkandet avvisas. Socialdemokraterna anför också moraliska synpunkter gentemot Wallenbergstiftelsen, som står bakom Sigtunaskolans AB. Wallenbergstiftelsen påstås i reservationen ”undandra den framtida skolstiftelsen den ekonomiska grund på vilken riksinternatskolan i framtiden skall bedrivas”. Förutom att den ekonomiska grunden inte kan anses vara undandragen, kan det inte vara en skyldighet för Wallenbergstiftelsen, vars uppgift är att understödja forskning, att av dessa pengar svara för den ifrågavarande mellanskillnaden. Som framgår av utskottsbetänkandet har utskottsmajoriteten ej heller funnit anledning behandla ärendet ur denna aspekt. Fru talman!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
Fru talman! Det finns ingenting att erinra mot de sifferuppgifter som Hans Nyhage lämnade i sitt anförande. De är korrekta, och vi bygger alltså våra uppfattningar på precis samma sakliga grund. Däremot missar Hans Nyhage tråden i mitt resonemang. Vad det hela handlar om är ju att vi från statens sida 1979 tecknade ett avtal med Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolans AB, med godkännande av Wallen bergstiftelsen. Det var ett avtal som gick ut på att man till den nya skolstiftelsen skulle föra med sig vissa förtecknade byggnader och fastigheter. Ett år senare har man föredragit att avyttra de fastigheter och den mark som man i ett avtal, med sina namnteckningar under, hade sagt skulle följa med till den nya stiftelsen. Det är det sveket som vi tycker är så anmärkningsvärt. Och det är därför vi kan säga att det också vore moraliskt rimligt att den stora stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, stod för det avtal som hade ingåtts och som man hade varit med om att godkänna ett år tidigare. Argumentet att det för stiftelsens del är pensioner som skall klaras av Sigtuna kommun är naturligtvis ett sådant argument som man kan ta tilli en debatt, men uppenbart är att förhållandet måste ha varit känt också 1979. Det kan inte vara någon ny företeelse. Sedan påstår Hans Nyhage, tvärtemot min utsago, att staten icke förlorar någonting på detta. Men jag vill rekommendera Hans Nyhage att titta i det avtal som är tecknat mellan staten och den nya skolstiftelsen. Där står det att om dessa byggnader, som nu ingår i den nya skolstiftelsen, försäljs så skall 25 90 av försäljningssumman gå till att amortera det femåriga lån som staten har gett till den nya skolstiftelsen. Då man nu säljer innan man går in i stiftelsen, kan inte dessa pengar användas för att amortera det statliga lånet. På så sätt drabbas naturligtvis staten av denna åtgärd. Däri ligger också kärnan i vår kritik, nämligen att samtidigt som Wallenbergstiftelsen klarar sig undan så undandrar man sig en rättmätig amortering på ett lån som man tagit av staten. Vi känner — jag förstår att inte Hans Nyhage gör det — naturligtvis indignation över ett sådant agerande. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att detta är ett exempel på hur man kan prioritera insatser på olika sätt. Vi menar att det hade varit rimligt att av de ekonomiskt mycket starka intressenter som finns bakom Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolans AB begära att de hade tagit sitt fulla ansvar och icke lastat över det på samhället.
Fru talman! Låt mig bara kort replikera att det finns klart angivna skäl till att det har blivit så här i detta fall. Skälen finns klart redovisade i avtalet och i utskottsbetänkandet. De ändrar inte förutsättningarna för den ifrågavarande verksamheten. Den kan alltså startas helt enligt de planer som man hade från början. Det går inte att åberopa att staten har tagit någon skada i sammanhanget. Det går inte heller att kräva av en stiftelse att den skall ha moraliska skyldigheter att gå in i ett fristående bolags ärenden.
Fru talman! Jag förstår att Hans Nyhage icke har några moraliska krav på Wallenbergstiftelsen. Men det vore rimligt i sammanhanget, när man har ingått ett avtal, skrivit på och godkänt detsamma, att ett sådant avtal också skall hållas. Tidsutdräkten är icke mer än ett år, så det kan icke ha fallit i glömska. Av avtalet framgår klart och tydligt att, som jag sagt förut, både staten och den kommande skolstiftelsen får indirekt betala det som nu Wallenbergstiftelsen slipper undan. Hade man väntat med försäljningen ett år, skulle försäljningssumman på 3,8-5 milj.kr. ha kommit den nya skolstiftelsen till godo och blivit ett rörelsekapital i dess verksamhet. Också från den utgångspunkten är alltså det här agerandet mycket diskutabelt och högst anmärkningsvärt.
Fru talman! Göran Persson får inte glömma att det från bolagets sida fanns klara skäl för att handla på det här sättet. Det fanns pensionsåtaganden, som man av naturliga skäl ansåg sig vara skyldig att uppfylla. Det fanns också ett underskott när det gällde internatverksamheten, som man självfallet ansåg sig skyldig att täcka. Sedan får vi inte heller glömma de mycket förmånliga villkor som försäljningen ändå skedde på. Man blev av med fastigheter som det hade kostat mycket att ha i drift och som kraftigt skulle ha belastat den nya stiftelsen, om denna skulle ha tagit hand om fastigheterna. Man fick förmånliga avtal om uthyrningsverksamhet och möjlighet att själv utan kostnad hyra in sig i fastigheterna. Vi får ändå inte glömma de klart positiva effekter som har uppkommit genom att det nya avtalet har tecknats. Om man summerar ihop vad som så att säga är plus och minus i den här affären, torde man finna att det som skett inte har varit till skada vare sig för den nya skolstiftelsen eller för staten.